Herr talman! Jag vill börja med att instämma i något som herr Måbrink sade. Det faktum att Östra Timor är litet och, kan jag tillägga, ligger långt bort gör inte Indonesiens brott att invadera landet mindre. När Timorfrågan togs upp i FN:s säkerhetsråd i december 1975 resulterade det i en resolution där den indonesiska väpnade interventionen beklagades, och Indonesien uppmanades att utan dröjsmål dra tillbaka sina trupper. Alla stater uppmanades att respektera Östra Timors territoriella integritet och dess folks oförytterliga rätt till självbestämmande. I den svenska röstförklaringen sade ambassadör Rydbeck att FN inte borde på något sätt överse med utländsk ockupation och underströk ”nödvändigheten av ett snabbt tillbakadragande av alla indonesiska trupper från Östra Timor”. Herr talman! Denna svenska inställning är oförändrad, som framgick av behandlingen av Timorfrågan i säkerhetsrådet i april i år. Sedan det utskottsbetänkande vi nu har framför oss skrevs har frågan återigen tagits upp I FN,-i generalförsamlingens fjärde kommitté. Det kan där finnas anledning att på nytt fastslå den svenska inställningen. Men de konkreta krav i vilka de båda kommunistmotionerna som vi nu behandlar utmynnar, nämligen kravet att diplomatiska förbindelser skall upprättas med den av Fretilin bildade regeringen och kravet att riksdagen skall anstå 5 milj.kr. till humanitärt bistånd åt Fretilin, har inte utrikesutskottet kunnat tillstyrka. När det gäller det första kravet anför vi i betänkandet följande: ”Enligt den internationella rätten skall vissa kriterier vara uppfyllda redan för att en stat skallanses ha uppkommit. Dit hör existensen av ctt territorium, en befolkning samt en regering som självständigt i relation till andra stater utövar effektiv makt. På samma sätt anger den internationella rätten de båda huvudkriterier, nämligen effektiv kontroll över staten och viss stabilitet. som skall vara uppfyllda för att en politisk myndighet skall kunna anses som en regering, vilken är behörig au företräda en etablerad stat. Beträffande både statsoch regeringsrekvisiten saknas i dag huvudförutsättningarna i fråga om Östra Timor.” Det finns alltså, herr talman, enligt utskottets mening inte något sakligt underlag för ett diplomatiskt erkännande från svensk sida, och jag vill därför yrka avslag på motionen 1132. Det andra kravet är avstyrkt därför att det stöd till befrielserörelser som Sverige lämnar endast utpgår till sådana rörelser i södra Afrika som omfattas av rekommendationer från FN om sådant bistånd. Men utskottet tillägger: ”Denna regel utesluter å andra sidan inte att humanitära insatser kan göras i Östra Timor till förmån för en befolkning som uppenbart lidit svårt av inbördeskriget och den indonesiska invasionen, om praktiska möjligheter till sådant bistånd yppar sig. För sådana ändamål finns medel att tillgå inom biståndsbudgetens ram.” Jag vill emellertid tillägga — och - Nr 23 det bekräftade herr Måbrink i sitt inlägg — att enligt de informationer Onsdagen den som vi har kontrollerar Indonesien kustområdena och hamnarna. Detta 10 november 1976 komplicerar givetvis sttuationen och begränsar transportmöjligheterna för — en eventuell hjälpare. Erkännande av och Med hänvisning till vad utskottiet anfört vill jag, herr talman, yrka — bistånd till avslag också på motionen 1975/76:1139 och bifall till utskottets hem Demokratiska ställan. republiken Östra Timor, m.m. ' Herr MÅBRINK : Herr talman! Jag accepterar inte utskottets motiveringar. Vad jag sade i min inledning — vilket inte heller har dementerats av David Wirmark — var nämligen att i september 1975 bildades i Östra Timor en regering som hade folkets stöd och därmed också kontroll över territoriet. Kriterierna för ett erkännande var alltså uppfyllda. Men sedan gick indonesiska trupper in i landet i december 1975. 30 000 soldater skickades in i Östra Timor och lIyckades bita sig fast i bl.a. huvudstaden Dili. Det är en parallell till vad som hände i Norge och Danmark under andra världskriget. De tyska nazisterna lyckades då temporärt bita sig fast i Norge och till viss del även behärska landet, och de behärskade också Danmark. Men inte gjorde Sverige på det sättet då att Sverige tillerkände dem rätten att bestämma över Norge och Danmark. Det är precis på samma sätt när det gäller Östra Timor. Man skall väl inte acceptera övergrepp bara därför att de temporärt lyckas! Det är en fullständigt ohållbar ställning som utrikesutskottet då tar. Det finns en väldigt lurig formulering i utrikesutskottets skrivning, där man vill göra gällande att någon ledning för Fretilin och för den bildade regeringen inte skulle finnas inne i Östra Timor. Man talar om alt det skulle finnas en exilorganisation i Mogambique. Detta är ctt falskt och oriktigt resonemang. Den största delen av Fretilinregeringen finns nämligen inne i Östra Timor: det tycker jag är viktigt att säga här. Hur det förhåller sig kan också kollas — vi har exempelvis en ambassad i Australien. Det finns en radiostation på Östra Timor under Fretilins ledning som sänder program på två kanaler som når Australien. och det går att lyssna på de sändningarna i Australien. Sedan har jag sagt att det är vissa svårigheter just nu när det gäller biståndet genom att de indonesiska inkräktarna behärskar vattnen runt omkring Östra Timor, varför det är svårt att komma in med något bistånd.

Det är en solidarnetshandling som är ocrhört viktig för de människor som nu slåss mot de indonesiska fascisterna. Jag vill samtidigt nämna att den lagliga regeringen i Östra Timor tack vare samarbete med regeringen i Mogambique har kunnat skicka studenter för att studera i Mogambique. Här skulle Sverige kunna göra en insats; de ekonomiska resurser som regeringen i Mogambique har är, 1S som vi vet, väldigt hårt ansträngda. Man skulle kunna tänka sig att Sverige kanaliserade en del av biståndet till denna verksamhet, kanske för autt öka kvoten av studenter från Östra Timor som ges utbildning för att på så vis bättre kunna utveckla sitt land.

Herr talman! Jag skall först ta upp kravet på diplomatiska relationer och den argumentation som herr Måbrink för på den punkten. Till stor del är det politiska skäl han anför för att den regering Fretilin har bildat skulle erkännas av Sverige. Som utskottet har betonat finns ju vissa objektiva kriterier redan fastlagda för upprättande av diplomatiska relationer. Det finns alltså vissa principer som Sverige tillämpar och som vi också här måste följa. Som kriterium kan vi inte ha att vi tycker bra om ett land eller att vi stöder det och det landet eller den och den regimen. Utskottet pekar i detta sammanhang på vikten av att vederbörande regering har en effektiv kontroll över staten och att där råder stabititet. Även herr Måbrink erkänner att indoneserna kontrollerar kustområdet. De kontrollerar också de större städerna, däribland huvudstaden Dili. Det första kriteriet är därför inte uppfyllt. Stabiliteten är därtill mycket svår att bedöma. Det finns alltså goda skäl för utskottets ståndpunktstagande. Låt mip lägga till att diplomatiska relationer enligt mitt sätt att se i första hand innebär en praktisk kommunikationskanal, vars upprätthällande i och för sig inte är en manifestation av vänskap. Det kan tvärtom vara av värde att ha intakta diplomatiska förbindelser också med länder vilkas regeringar vi är kritiska mot.

Herr talman! David Wirmark diskuterar förbi en mycket väsentlig fråga när det gäller erkännandet. Han har inte dementerat mina uppgifter om att det i september bildades en regering under Fretilins tedning. Den regeringen hade ju kontroll över dels huvudstaden. dels de andra större stiderna, dels också kusterna. Det är ju ett faktum, David Wirmark! Men några månader därefter gick den fascistiska indonesiska regimen in med trupper. 30 000 man. Vad som då har skett är ju att Indonesien nu temporärt kommit att behärska vissa områden av Östra Timor. Att detta har ägt rum kan väl inte göra det mindre angeläget att erkänna den lagliga regeringen i Östra Timor, Tvärtom skulle det väl vara ännu större anledning att erkänna denna regim när landet nu på det här sättet delvis är ockuperat av en främmande makt.

Om nu Sverige inte förut har erkänt Östra Timor, under den tid då en regering fanns som behärskade större delen av landet. så finns i varje fall inte i dag förutsättningarna för att erkänna denna regering. om vi skall bibehålla de kriterier som vi vill ullämpa — och i utskottet förutsätter vi det. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Värnpliktsutbildning grundad på en tvångslagstiftning bör i princip endast användas för att förbereda den enskilde för den uppgift han skall fylla när försvarsmakten har mobiliserats. Värnpliktiga bör alltså inte nyttjas som statens billiga arbetskrafi för uppgifter i fred. Högvakten vid Stockholms slott är förenlig med detta synsätt bara i den mån de värnpliktigas deltagande ingår som ett meningsfullt inslag i deras utbildning för krigsbefattningen. Flygvapnet deltar inte med värnpliktiga i högvakten,. då tid härför inte kan avsättas utan att ”fastställd utbildning måste skäras ned”. Armén och marinen anser däremot alt högvakten. som synes ta ungelär'en veckas utbildningstid i anspråk. är en effektiv användning av utbildningstid. Överbefälhavaren och militärbefälhavaren i Östra militärområdet, som har att bedöma de operativa frågorna i sammanhanget, tillstyrker också fortsatt högvakt med värnpliktiga. Jag skall inte här föreslå en annan avvägning än den som de operativt ansvariga förordar. Några reflexioner bör dock göras. För det första: Den vakttjänstutbildning som landet runt ingår i alla värnpliktigas utbildning påverkas inte av högvakten. Tas utbildningstid därutöver i anspråk som förberedelse för och genomförande av högvakt minskas rimligen utrymmet för annan viktig utbildning. Nuvarande erfarenheter av den försöksvis minskade utbildningstiden för värnpliktiga visar att vissa förband inte når uppställda utbildningsmål och därför inte är användbara direkt efter mobilisering. En hård prioritering mellan olika utbildningsuppgifter är därför nödvändig. Häromdagen kom arméchefen i sin redovisning för det föregående utbildningsåret fram till att bristerna för vissa grupper är så stora att han snart måste lägga fram förslag om en utökad värnpliktsutbildning. Att ett förband inte kan nyttjas för avsedda uppgifter är ett misslyckande också för de viärnpliktiga, som ju därmed har fått göra sin värnplikt utan att ha nått det mål som motiverat den. För det andra: Om de värnpliktiga anses vara effektivare än andra för bevakningsuppgifter och dessa uppgifter är motiverade från såväl utbildningssom kuppberedskapssynpunkt bör frågan ställas vilka objekt som bör få en sådan bevakning. Totalförsvarets viktigaste ledningsorgan och andra särskilt sårbara objekt, främst i de delar av landet där för varningstider vid kuppföretag kan antas bli extremt korta. bör i första — Nr 23 hand bemannas med militär personal om man anser att civil vakthållning Onsdagen den inte kan ge ett godtagbart skydd. På senare tid har i försvarsdebatien 10 november 1976 framförts tanken att Sverige, som ju inte har i fred rustade stående förband, bör ta intryck av stormaktsblockens ökade resurser för mycket - Bevakningen av snabba aktioner. Sverige bör enligt denna syn förstärka incidentbered — Stockholms slott, skapen inte bara till sjöss och i luften. m.m. För det tredje: Högvakten omfattar inte enbart vakttjänst, som alltså synes kunna motiveras utbildningsmässigt. Den inrymmer också ett mer ”dekorativt” inslag i form av vaktavlösningar och parader. Dessa delar kan ses som ett turistvänligt inslag i Stockholms stadsbild. Men ju mer man betonar den rollen, desto svårare blir det avt förena högvakten med principen atlt värnpliktsutbildning skall avse krigsuppgifter. Om parader anses ha ett egenvärde uppstår också andra komplikationer för försvarsmakten. Allmänheten, däribland unga pojkar som senare skall undergå värnpliktsutbildning. kan genom att se högvakten bibringas en felaktig uppfattning om att modern militärutbildning fortfarande inrymmer cett stort måtll av paraderande. Det motverkar direkt försvarsupplysningen. Försvaret har väsentligt angelägnare och lärorikare moment som det hellre borde få visa upp för den stora allmänheten. T.G. Wickbom -— tidigare frontofficer, krigskorrespondent, konservativ chefredaktör och utrikeskommentator i radio — skrev för ett par år sedan att vaktparaden är ”jämmerlig som skådespel. illusorisk ur säkerhetssynpunkt och falsk som symbol. Krig är inte sånt.” Det innebär inte att Wickbom skulle vara motståndare till traditioner — tvärtom erkänner han sig liksom arbetarrörelsen ”ha en ohjälplig svaghet för fanor och hornmusik”.

Som jag ser det kan det vara en poäng att den svenska högvakten inte kan jämföras med utländsk paradtrupp. Det understryker dels vårt försvars värnpliktskaraktär, dels utbildningens inriktning främst på taktiska och tekniska färdigheter långt fjärran från paraderande. Men detta goda intryck förutsätter då självfallet att den aktuella truppen verkligen uppträder så pass icke-paradmässigt att även en icke tränad publik ser ”bristerna”. Ju mindre paradträning .gruppen får och ju mer den går i otakt. desto bättre fyller den denna uppgift.

handling här i kammaren. Jag skulle därför mycket kort kunna hänvisa — Nr 23 till våra tidigare ställningstaganden och samtidigt yrka bifall till den so Onsdagen den cialdemokratiska reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Att 10 november 1976 Jag ändå något mera ingående vill kommentera de borgerliga motionerna.- sL och yrkandena i dessa sammanhäneger bl.a. med den utskottsbehandling Vissa tandvårdsfråmotionerna fått. gor De borgerliga utskottsrepresentanterna har yrkat avslag på samtliga sina egna motioner. Det har skett bl.a. med hänvisning till den av de borgerliga avgivna regeringsförklaringen: Till utskottsbetänkandet har sedan herrar Ringaby och Åkerlind fogat ewt särskilt yttrande, som på sitt sätt förtjänar att läsas därför att det är ganska avslöjande. Det särskilda yttrandet är föranlett av en motion som herr Ringaby och numera biträdande socialministern fru Troedsson väckt till årets riksdag och i vilken man föreslår att folktandvården skall överföras i privat regi. Låt mig, herr talman, som nybliven ordförande i socialförsäkringsutskottet med tillfredsställelse notera att ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen. Det vållar inte heller de socialdemokratiska reservanterna några större svårigheter att instämma i den borgerliga utskottsmajoritetens egen motivering att det inte kan anses motiverat att överföra en väl fungerande folktandvård i privat regi. Så långt är allt gott och väl. Jag kan förstå att herrar Ringaby och Åkerlind efter detta funnit det påkallat att försöka komma med en egen förklaring till denna sannerligen märkliga motion. Jag har en känsla av att författarna till det särskilda yttrandet känt sig en smula generade när de satt pennan till papperet. Man säger nämligen nu att motionen mera skall ses som ett debawuinlägg. eftersom moderaterna i regeringsförklaringen fått igenom sina gamla krav. I det täget kan moderaterna kosta på sig att gå ifrån sin tidigare motion. Men kvar står kraven i regeringsförklaringen. vilka i högsta grad är riktade mot folktandvården. Tydligen var moderaterna litet för snabba i vändningarna och kanske litet för öppenhärtigt avslöjande om sina avsikter då man i början av året skrev sin motion. Nu vill man uppenbart mildra intrycket, men det gör inte saken bättre. Vad man syftar till råder det inget tvivel om. Det är en privatisering av folktandvården man vill åstadkomma, även om den skall ske successivt, som det heter i motionen. På sitt sätt är det av värde att ha dokumenterat var moderaterna står i denna och många andra för människornas trygghet väsentliga frågor. Herr Ringabys och fru Troedssons motion är i hög grad cynisk mot alla de människor — barn, ungdom och vuxna — inte minst i glesbygderna, som får sin tandvård genom folktandvården. När sedan herrar Ringaby och Åkerlind i sitt särskilda yttrande säger att etableringsreglerna skall ändras men att detta inte får ske på bekostnad av folktandvården, så är det ett både halsbrytande och ologiskt resonemang, om man nu skall ta det på allvar med hänsyn till motionens verkliga innehåll om privatiseringen av folktandvården.

Centern hade f. ö. ingen reservation i det utskottsbetänkande som låg till grund för beslutet. Nu, ett år senare, är läget ett annat. Regeringsförklaringen ger verkliga bevis för att moderaterna varit framgångsrika då det gällt att få med sina gamla krav om en privatisering av folktandvården. Jag kan förstå att herrar Ringaby och Åkerlind är tillfredsställda. Mot denna bakgrund skall det bli minst sagt intressant att få ta del av den proposition som på grundval av regeringsförklaringens utfästelser väl är att förvänta och i vilken moderaternas krav skall effektueras. Med hänsyn till den något cgendomliga ärendeindelning som skett i socialdepartementet utgår Jag ifrån att det skall bli den centerpartistiske socialministern som skall utarbeta propositionen på grundval av den politiska linje som den biträdande socialministern företräder och därmed gå emot den inställning centern tidigare intagit till dessa frågor här i riksdagen. Skall man uppfylla moderaternas krav måste, vad jag förstår, dessutom den till riksförsäkringsverket knutna tandvårdsdelegationen, som har att följa och handlägga en rad av dessa frågor, också köras över. Den nuvarande decentratiseringen av dessa frågor till den partssammansatta tandvårdsdelegationen måste i så fall resultera i en maktfullkomlig centralisering då det gäller handläggningen av tandvårdsfrågorna — en sak värd att också notera men väl inte så överraskande med hänsyn till vad vi upplevat på många andra områden under senare tid. Sedan herrar Ringaby och Åkerlind i sitt särskilda yttrande sökt mildra intrycket av attacken i motionen mot folktandvården tar de upp arbetsmiljön inom folktandvården. De finner tjänstetandläkarnas arbetssituation inom folktandvården mindre tillfredsställande. Det hela har något av skenhelighet över sig, eftersom man först ifrågasatt folktandvårdens existens. men det är väl så en slipsten skall dras. när moderaterna är i farten i dessa frågor. Utan tvivel är arbetsmiljöfrågorna viktiga, och de förtjänar att diskuteras även i vad egäller folktandvården. Jag vill samtidigt understryka att arbetsmiljön inom landstingens folktandvård mer än väl motsvarar den inom privattandvården. Det är ingen överdrift att säga att den viktigaste åtgärden för att förbättra arbetssituationen inom folktandvården är att tillföra folktandvården fler tandläkare, och detta är också en av - Nr 23 de grundläggande principerna 1i hela tandvårdsreformen. Onsdagen den Herr talman! I angreppen mot folktandvården har moderaternas och 10 november 1976 folkpartiets krav på en utvidgning av personkretsen varit en huvudfråga. Ln Jag har här avsiktligt använt orden ”angrepp mot folktandvården”, ty — Vissa tandvårdsfråjag anser att när det gäller denna fråga skall man tala klarspråk. Vad — gor är det egentligen det gäller? Vi har här i landet byggt upp en folktandvård som är unik i världen. Vad den betytt för barn och ungdom skulle man kunna skriva ett stycke socialpolitisk historia om av allra finaste slag. Inte minst Norrlands och glesbygdernas barn och barnen och ungdomen 1 inkomstsvaga familjer över hela landet skulle tillsammans med sina föräldrar kunna vittna om vad folktandvården betytt. Det är inte bara en stor socialpolitisk reform utan också en jämlikhetsreform av grundläggande betydelse. Vad är det då vi diskuterar när det gäller tandvårdsförsäkringen och dess personkrets? Låt mig, herr talman, erinra om detta. När 1973 års tandvårdsreform genomfördes hade den två komponenter. folktandvårdens utbyggnad och tandvårdsförsäkringens införande. Ett avgörande beslut var att ålägga landstingen ett vårdansvar för barnoch ungdomstandvården och för specialisttandvården. Samtidigt fastställdes ett omfattande utbyggnadsprogram för folktandvården, finansierat genom försäkringsmedel. Detta utbyggnadsprogram skall enligt ett betydande muajoritetsbeslut här i riksdagen omfatta alla barn och ungdomar t.o.m. 19 år. Barntandvården skall byggas ut så att den omfattar även barn i förskoleåldern. Härigenom skall också förskolebarnen erbjudas en kostnadsfri, regelbunden tandvård. Under utbyggnadstiden har landstingen möjlighet att träffa avtal med privatpraktiserande tandläkare, om folktandvårdens resurser inte är tillräckliga. Även den vården skall vara helt kostnadsfri. Inom många landsting har sådan samverkan också etablerats. Folktandvården fungerar alltså som en tandvårdsförsäkring för barnen, som får helt avgiftsfri tandvård. Som bekant skall nettotillskottet av nva tandläkare under 1970-talet enligt det av riksdagen fastställda utbyggnadsprogrammet tillföras folktandvården. Bakom detta utbvyggnadsprogram står också Tandläkarförbundet. Ungdomar i åldern 17-19 år skall, i avvaktan på att folktandvården hinner bli tillräckligt utbyggd, under övergångstiden omfattas av tandvårdsförsäkringen med rätt att inom folktandvården erhålla minst 50 24 nedsättning på eljest utgående patientavgifter. Frågan om friu tandläkarval och möjligheten att välja tandläkare inom folktandvården kommer självfallet att steg för steg förbättras allteftersom folktandvården enligt utbyggnadsprogrammet tillförs fler tandläkare. Förutsättningen härför är att man inte river upp de förutsättningar som nu ir fastställda för alt garantera folktandvårdens fortsatta utbyggnad.

Det finns anledning att erinra om ett gammalt ordspråk som säger all man inte kan både äta upp kakan och ha den kvar. Men det är väl inte logiken som moderaterna i det här sammanhanget eftersträvar, utan något helt annat. När man i folkpartimotionen talar om värdet av att små barn skall få möjlighet att följa med sina föräldrar till deras tandlikare och omfattas av försäkringen — en sak som vi nog får höra litet mera om här i debatten - kan det ju låta bra. Nu är det ju så i verkligheten atvt föräldrarna helh naturligt ofta följer med sina små barn till folktandvården och att man i regel också har en mycket god kontakt med tandlikarna inom' folktandvården. Vi är sikerligen många här i kammaren som av egen erfarenhet skulle kunna omvittna detta. Låt mig i detta sammanhang understryka de värdefulla insatser folktandvårdens tandläkare gör på detta mycket viktiga och ofta arbetskrävande område. De bidrar i hög grad till att ge barnen goda tandvårdsvanor. Det talas med rätta i dessa tider om risken för en segregation på bostadsområdet. Skall man riva upp folktandvården och riskera att barnen på tandvårdsområdet delas upp efter sociala och boendemiässiga förhållanden, så har man verkligen tagit ett steg tillbaka och urholkat en värdefull social jämlikhetsreform, som är till för alla barn på lika villkor. Regeringsförklaringen inger här stor oro för framtiden. Moderaterna har fått igenom sina gamla privatiseringskrav — en sak som herrar Ringaby och Åkerlind redan omvittnat. Det innebär att vi nu uppenbart går mot en ökad privatisering och ett minskat samhällsinflytande på eu vårdområde där det borde vara en självklarhet att kraftfullt stödja en fortsatt utbyggnad äv den av samhället organiserade folktandvården. I stället för att slå vakt om folktandvården — som ger barn och ungdom kostnadsfri regelbunden tandvård — vill man ge privattandlikarna rätt att mot avgift enligt tandvårdsförsäkringen ta hand om barnoch ungdomstandvården. I vilka former och med vilka ord man på borgerligt håll än försöker beskriva och förklara detta, så kvarstår som ett faktum att det är en attack mot folktandvården man nu med den borgerliga regeringens stöd vill sätta i gång. Här är det tydligen meningen att den centerpartistiske socialministern skall effektuera en nedrustning av folktandvården, och det är då intressant att notera att Landstingsförbundets ledning — där också centerpartiet ingår — redan har vänt sig emot den borgerliga regeringsförklaringens uttalande i denna fråga. Herr talman! På detua liksom på övriga viktiga vårdområden kommer socialdemokratin att med stor vaksamhet följa den borgerliga regeringens fortsatta agerande, och vi kommer att till varje pris motsiätta oss försöken att riva upp och riva sönder sociala trygghetsoch jämlikhetsreformer, som är av så avgörande betydelse för de många människorna i vårt land.

Herr talman! Herr Aspling har talat om värdet av tandvårdsreformen. Jag är beredd att instämma i att vi värderar den reformen mycket högt. Det har vi också visat genom den breda enighet med vilken riksdagen tagit reformen. Socialdemokraterna har också i sin reservation vid socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:1 anfört att det var en mycket betydande riksdagsmajoritet bakom beslutet om den här reformcen. Herr Aspling uttalar vidare farhågor för en proposition som skall läggas fram och spekulerar över vad den kommer att innehålla. Låt mig först understryka vad utskottsmajoriteten har skrivit i det betänkande om folktandvården som vi nu behandlar.

står det bl.a.: ”Tandvårdsförsäkringens regler om ctableringskontroll ses över och försäkringen utvidgas till att omfatta även barn och ungdom.” Hur kan herr Aspling se detta som ett hot mot folktandvården? Herr Aspling talade för en reservation som de socialdemokratiska Iedamöterna fogat vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr I. Låt mig först uttrycka en förvåning över reservationen, eftersom majoriteten i utskottet har yrkat avslag på de motioner som vi haft att behandla, nämligen motionerna 211, 1191. 1209, 1214 och 2003. Herr Aspling har trots att majoriteten i utskottet vrkat avslag på dessa motioner argumenterat emot dem. Det är väl litet märkligt att socialdemokraterna, trots att ma Joriteten yrkar avslag på motionerna, ändå skriver en reservation och i denna vyrkar avslag på samma motioner. Utskottsmajoriteten hänvisar i sin skrivning till regeringsdeklarationen, där det alltså som jag tidigare nämnde sägs att tandvårdsförsäkringens regler om etableringskontroll skall ses över och att försäkringen skall utvidgas till att omfatta även barn och ungdom. Det är besked som vi hälsar med tillfredsställelse. — Tandvårdsreformen byggde på förslag från två utredningar, 1967 års folktandvårdsutredning och 1970 års 167 Riksdagsbeslutet om reformen antogs, som jag nämnde, med stor majoritet. Från centerhåll har vi i de flesta detaljerna ställt upp bakom propositionens förslag. I en del avseenden har vi lagt fram förslag till förändringar och förbättringar. Vi är helt eniga om att man på bästa sätt skall ta till vara de resurser som finns för att kunna ge så många som möjligt tillgång till god tandvård för rimliga priser. Tandvårdsreformen bygger på förutsättningen att riksförsäkringsverket med biträde av en till verket knuten lundvårdådelegalion noöggrant skall följa utvecklingen i fråga om försäkringen och dess elfekter på tandvården i allmänhet. Dessutom skall man föreslå justeringar och kompletteringar. Justeringar har också gjorts vid 1975/76 års riksmöte efter en proposition vilken - som herr Aspling också nämnde — centerledamöterna helt stödde. Fortlöpande översyn pågår enligt de beslut som riksdagen tidigare fattat. Således har det i en granskningspromemoria från riksdagens revisorer föreslagits vissa ändringar. Landstingsförbundet har som huvudman fått propositionen på remiss och påpekar i sitt svar att tandvårdsförsäkringens utformning håller på att ses över på skilda håll inom riksförsäkringsverket och socialstyrelsen. Enligt utskottsmajoritetens mening bör man avvakta de utredningar och den översyn som pågår. där Tandläkarförbundet,. Landsungsförbundet. riksförsäkringsverket och socialstyrelsen delhar. Vi förväntar att man efter att ha tagit del av de synpunkter som förs fram där lägger den i regeringsförklaringen aviserade propositionen på riksdagens bord. Först då kommer vi att diskutera detaljerna.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till fröken Pehrssons inlägg. I regeringsdeklarationen står det klart och tydligt att tandvårdsförsäkringens regler om ctableringskontroll skall ses över och försäkringen utvidgas till att omfatta även barn och ungdom. När det gäller dessa väsentliga frågor har vi i stort sett kunnat lita på centern. och det har varit värdefullt. Jag kan inte tänka mig att fröken Pehrsson, som är väl insatt i de här frågorna, varit med och formulerat och godkänt de gamla moderatkraven i regeringsdeklarationen. Hur det gått till skulle det sannerligen vara intressant att veta. Är det en eftergift till moderaterna, eller är det ett olycksfall i arbetet” I vart fall förväntar nu moderaterna att regeringsdeklarationens utfästelser skall infrias. Och konsckvenserna av detta har jag i mitt tidigare anförande redogjort för. Fröken Pehrsson har många partivänner ute i landstingen som är väl insatta i dessa frågor och som vet vad det gäller - att det med andra ord är folktandvårdens ställning som är hotad. Jag vet att centern har många bekymmer då det gäller att försöka förklara och lägga till rätta sitt handlande med hänsyn till löften och mycket annat i valrörelsen. Den nu debatterade frågan kanske kan synas — Nr 23 tillhöra de mindre, men var inte så säkra på det. Börjar man svika och Onsdagen den gå högerkrafterna till mötes då det gäller viktiga sociala frågor så får — 10 november 1976 det konscekvenser. I vart fall hoppas jag att fröken Pehrsson ochhennes — vänner, som är medvetna om vad detta gäller, skall använda siu in — Vissa tandvårdsfråflytande och tillsammans med oss medverka till att det viktiga försvaret — gor av folktandvården uppritthålles. Låt mig få understryka dew, herr talman. I utskottet tror jag att fröken Pehrsson kan medverka till detta och även mäila sig ut ur den borgerliga treenigheten. Men i en borgerlig trepartuiregering kanske det inte är Iika lätt. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att. som jag sade i mitt anförande, de borgerliga partierna har avstyrkt samtliga sina motioner med hänvisning till regeringsdeklarationen, och I regeringsdeklarationen är .moderaternas gamla krav klart utsagda.
Herr talman! Jag läste upp vad utskottsmajoriteten har sagt om folktandvården. Jag kanske skall läsa upp det igen: ”Enligt utskottets mening kan det inte anses motiverat att överföra en väl fungerande folktandvård i privat regi, och utskottet avstyrker därför bifall till motionen 1209.” Herr Aspling säger att moderaterna förväntar att regeringsdeklarationens utfistelser skall infrias. Jag visste inte att herr Aspling var så införstådd med vad moderaterna förväntade. Jag läser i regeringsförklaringen och där står om en översyn av cetableringskontrollen. Det står också att tandvårdsförsäkringen skall utvidgas till att omfatta även barn och ungdom. Utskottsmajoriteten tycker det är bra. Låt mig säga till herr Aspling att vi har hjälpts åt att bygga upp tandvårdsförsäkringen och folktandvården. Vi är beredda att bygga vidare och att förbättra de reformerna. Låt oss sedan se vad propositionen kommer att innehålla innan vi spekulerar över vad den eventuellt kan in
Herr talman! I herrar Ringabys och Åkerlinds särskilda yttrande står följande: ”Genom att den nva regeringen deklarerat att tandvärdsförsäkringens regler om etableringskontroll skall ses över och försäkringen utvidgas till att omfatta även barn och ungdom har det berättigade i en mångårig moderat strävan kraftfullt dokumenterats.” Då vill jag, herr talman, understryka en sak. Centern har vad gäller personkretsen tidigare varit att lita på. Den har stött den socialdemokratiska regeringen i denna utomordentiligt viktiga fråga. Vad fröken Pehrsson nu säger i fråga om utskottsmajoritetens skrivning beträffande moderaternas motion om en privatisering av tandvården är er såk, men jag vill uppmana fröken Pehrsson — och jag gör det igen — att medverka till försvaret av folktandvården. Det är den kommande propositionen och moderaternas förväntningar det här gäller.
Herr talman! Låt mig påpeka att det särskilda yttrandet till betänkandet är moderaternas yttrande, medan centern står för utskottsmajoritetens skrivning. Herr Aspling kommer nu tillbaka och säger: Förut har vi kunnat lita på centerpartiet när det gäller att förstärka folktandvården och att bygga ut tandvårdsförsäkringen. Var säker på, herr Aspling, att centern är fullständigt att lita på — i dag liksom tidigare!

Diärför har det redan vid införandet av tandvårdsförsäkringen förts fram synpunkter och yrkanden, och en del av dem har återkommit undan för undan under de följande riksdagarna. Något av ändringsförslagen har herr Aspling rubricerat som ett angrepp på folktandvården. Ett sådant angrepp på folktandvården menar han att folkpartiets förslag är om att utvidga personkretsen inom tandvårdsförsäkringen till att omfatta även barn. Förslaget att barnen skulle kunna ingå i tandvårdsförsäkringen bygger helt enkelt på att barn många gånger är rädda för att gå till tandläkare. Det ligger ett psykologiskt moment i att barn kan följa med föräldrarna när dessa går till tandlikare för att få sin behandling. Barnen är med och ser att det inte är speciellt farligt. Varifrån får barn sin rädsla för tandläkaren, det kan man många gånger undra, ofta kan de bli skrämda av kamrater. Om de lugnt kan gå med föräldrarna och se hur de reagerar kan det bli betyvdligt lättare för dem att tidigt komma i gång med att vårda tänderna och få insikt om hur viktigt detta är. Det kan innebära att de får bättre munhygien och att de kan spara kostnader för tandläkarvård när de kommer upp i högre ålder. Detta kan också innebära en mindre belastning inom tandvården, när det gälier både folktandvården och de privata tandläkarna. Herr Aspling menar att detta skulle kunna bli en segregation mellan barn som ingår i tandvårdsförsäkringen och barn som går till folktandvården och får tandvården helt avgiftsfritt. Jag vet inte varför man betecknar detta som segregation, det skulle ju vara helt frivilligt. Det är mycket möjligt att många, även utan att ha höga inkomster. skulle viälja denna form med hänsyn till att det finns stora fördelar och inte minst den fördelen att man kanske för framtiden kan spara in rätt stora tandläkarräkningar, om man börjar i tid med tandvården. I reservationen säger man att det viktiga är att det är folktandvården som skall ansvara för tandvården för barn och vuxna och att det därför är naturligt att tandvårdsförsäkringen bara skall omfatta dem som är - Nr 23 över 19 år. Men det finns en annan sida av de'tta o?kså. och det är Onsdagen den att det på många_ håll påpekas att folktandvården i dag inte kan ta cmot 10 november 1976 alla barn som vill komma dit, de kan inte tillgodose behoven för alla barn. Då räcker det inte med att säga att folktandvården skall byggas — Vissa tandvårdsfråut. Detta förslag att barnen skall omfattas av försäkringen bygger mycket — gor på dagens situation. Utskottet avstyrker motionen med hä'nvisning till regeringsdeklarationen, som herr Aspling har uppehållit sig väldigt mycket vid, inte minst när det gäller avsnittet som rör översynen av etableringskontrollen. När herr Aspling talar om detta låter det som om det i regeringsdeklarationen skulle stå att man har bestutat att ta bort etableringskontrollen. Men vad som sägs är att man vill se över denna. Det finns alltså ingenting som säger att den skulle tas bort eller när det skulle ske och inte heller hur det skall gå till. Det finns ingenting som säger att etableringskontrollen kommer att tas bort omedelbart, i varje fall har inte utskottet varit berett att genomföra deua. Det fanns annars med bland motionsyrkandena att etableringskontrollen omedelbart skall tas bort. Jag vill gärna passa på att säga att även folkpartiet slår vakt om folktandvården och menar att denna även i fortsättningen skall vara grunden för tandvården. När man diskuterar behovet av etableringskontrollen och möjligheten att ta bort den, med hänsyn till tvillgång till tandläkare och hur folktandvården har kunnat byggas ut. skall det ske i ett samråd där alla parter — tandläkarförbund, folktandvårdens huvudmin, riksförsäkringsverket osv. — är med så att vi kan avlyssna hur situationen ligger till. Vi vill alltså bibehålla detta samråd. Det är inte meningen att man skall köra över några organisationer, och det är definitivt inte meningen att man skall köra över någon tandvårdsdelegation, som herr Aspling talade om, eller att vi skulle medverka till en centralisering av verksamheten och helt styra den på det sättet. Vi menar att det ligger så pass mycket värdefullt ; folktandvårdens möjligheter att man från denna organisation bör kunna konkurrera med positiva åtgärder gentemot privattandläkare och på det sättet hävda sig och även dra till sig tandläkare I tillräcklig utsträckning. Herr talman! Med detta ber jag på nytt att få vrka bifall till utskottets hemstillan.
Herr talman! När jag Iyssnade till fröken Bergström gjorde jag två reflexioner. Endera har hon inte förstått att det här talet om att låta små barn följa med föräldrarna till den cgna tandläkaren vytterst giller folktandvårdens ställning och möjligheter att nu och i fortsättningen förbli den försäkring som garanterar alla barn och all ungdom kostnadsfri och regelbunden tandvård. Det är vad jag skulle vilja kalla en välvillig tolkning. Eller också är hon medveten om konsekvenserna och har stöällt 171 sig på moderaternas sida. Då är hennes ställningstagande konsekvent, och avsikterna är uppenbara. Jag skulle vilja lilläggu:' Kom då inte med förklaringen att man visst inte vill splittra upp barnoch ungdomstandvården och att man icke vill försvaga folktandvården! Ett sådant resonemang går helt enkelt inte ihop. Får jag sedan rent upplysningsvis säga till fröken Bergström att detta med barnoch ungdomstandvård inte är så enkelt som hon tycks tro. Al!l svara för barnoch ungdomstandvård förutsätter i hög grad erfarenhet och kunskap på detta speciella område. Det har man inom folktandvården. Det är, efter vad jag vet, inte alls säkert att någon större del av privattandläkarna utan vidare skulle vara beredda att mot bakgrunden av sitt arbetes inriktning också ta hand om barntandvården. Därtill fordras i många fall en nog så stor förändring av rutiner och arbetsinriktning. : Men börjar man riva upp folktandvården och därmed ge den en annan inriktning, så är konsekvenserna uppenbara. Jag kan försäkra att allt sakkunnigt folk jag har talat med — på landstingssidan och inom folktandvården lika väl som inom centrala organ som svarar för tillsyn och för den fortsatta viktiga utbyggnaden av folktandvården — helt detar denna uppfattning. En sak är klar. Skulle moderaternas och folkpartiets krav på en utvidgning av personkretsen drivas igenom och därmed folktandvården börja rivas upp, så skulle det upplevas som en vytterst allvarlig sak av folktandvårdens egna tandläkare. De är medvetna om konsekvenserna, bl.a. just risken för uppsplittring av barnen på detta område. Som bekant har tjänstetandläkarna sin egen organisation. Har fröken Bergström inhämtat deras synpunkier på den här frågan? Mvycket skulle vara att här villägga. Får jag bara göra ett par påpekanden. Barntandvården, som folktandvården svarar för. innesluter för barnen och deras tandvård behandlingsmässigt mycket viktiga och avgörande momenti. Det är lagarbetet, det är hela det förebyggande tandvårdsarbetet. det är erfarenheterna vad giäller tandreglering och mycket annat. Det är specialisttandvårdens erfarenheter inom folktandvården som här spelar en stor roll. Alh detia förutsätter en omfattande organisation som folktandvården har men som inte enskilda privattandläkare förfogar över. Det är barntandvården som sådan som med andra ord skulle komma i kläm. Detta tycker man att moderater och folkpartister borde känna till. När de ändå driver den här frågan på det sätt som sker. så är det utan sakliga motiv. Det är andra ting man måste vara ute ehter. För Jag kan ju inte tänka mig att det är fråga om okunnighet — det skulle vara djupt generande.

Herr talman! Detta att vi föreslår en utvidgning av tandvårdsförsäkringens personkrets och vill ha in barnen i den beskriver herr Aspling som att vi vill riva upp hela folktandvården. Om man vill se det på det sättet hjälper det ju inte hur många gånger jag står här och säger att det inte är avsikten. Vad vi vill är att underlätta för en del föräldrar . Nr 23 och barn där det kan finnas svårigheter, där det kan vara speciella saker Onsdagen den som gör att man har svårt att få med barnen till tandläkare och där 10 november 1976 det alltså kan vara en hjälp för dem att ha den föreslagna möjligheten. = Om man vill gå ut med en propaganda och beskriva detta som något — Vissa tandvårdsfråsom leder till segregering och uppsplittring mellan barn av olika kate — gor gorier, så kan man naturligtvis göra det, men jag tror inte att många människor skulle uppleva det på det sättet. Sedan kan jag inte bedöma riktigheten i herr Asplings underkännande av privattandläkarnas möjligheter att ta emot barn och ge dem den tandvård som de behöver. Jag vet att det finns många privattandläkare som tar emot hela familjer och klarar all den tandvård som de olika familjemedlemmarna behöver. Jag kan inte se att det under alla omständigheter behöver vara så att det endast är folktandvården som kan klara detta.

Herr talman! När fröken Bergström säger att hon visst inte vill vara med och riva upp folktandvården vill jag bara påpeka att det är detta som blir konsekvenserna av hennes ställningstagande. Värdet av att ha en sammanhängande barnoch ungdomstandvård känner man väl till på sakkunnigt håll. Jag kan ge ett konkret exempel på vad ert förslag skulle kunna komma att innebära vad gäller segregation. Stockholmsområdet kan ge vissa upplysningar därvidlag. Det är inte bara tandvårdsresurserna som är bristfälliga i den missgynnade södra delen av Stockholms läns tlandsting. Människorna har där också större behov av tandvård. Det visar statistiken över den s.k. medelbehandlingstiden inom folktandvården, som anger hur mycket arbete som måste läggas ner på varje patient och alltså ger en bild av hur god eller dålig tandstatus man har. För förskolebarnen under sex år är medelbehandlingstiden 91 å längre i den södra länsdelen än i den norra. För barnen mellan 6 och 16 år är det 25 ?5 lingre medelbehandlingstid i den södra länsdelen och för de vuxna 44 ?a längre medelbehandlingstid i söder än i norr. I de kommuner där barntandvården är som mest krisartad finns också färre privatpraktiserande tandläkare. Folktandvården är en trygghet för barn och ungdom — det vet vi. Medverka. fröken Bergswröm,. till att den inte rivs upp! Jag såg en sak i en folkpartistisk kvällstidning häromdagen som var intressant. Moderaternas avsikter då det gäller privatiseringen av folktandvården tas uppenbart på allvar av dem det vederbör. Av tidningen framgick det att en privattandläkare verkligen var med på noterna. Han ville personligen köpa hela folktandvården i Stockholms län, dock med undantag för de svåra fallen. Så nog tror jag att vi går en intressant utveckling till mötes här i landet när nu privatiseringens evangelium skall omsättas i praktiken. För egen del instämmer jag gärna med ansvariga landstingsrådet i 17 Stockholms län herr Hallerby, som förklarade att folktandvården inte är någon köpoch säljvara. Men han sitter som bekant inte i regeringen. Fröken Bergström lät, om jag inte hörde fel, undslippa sig att även de som inte har höga inkomster kanske skulle vara tilltalade av att man vidgade personkretsen för tandvårdsförsäkringen. Det är ett yttrande som talar för sig självt. Folktandvården för barn och ungdom är en stor social jämlikhetsreform. Vi kommer till varje pris att slå vakt om den.

Herr talman! Egentligen skulle det räcka medratt säga att jag instämmer i det uttalande av herr Hallerby som herr Aspling återgav, nämligen att folktandvården inte är någon köpoch säljvara. Det har folkpartiet hävdat under alla tider. Att sedan någon säger sig vilja köpa folktandvården tror jag knappast man skall ta på allvar. Vi har här någonting som många av oss tycker är bra. Tandvårdsförsäkringen är bra, folktandvården är bra. Men om någon då framlägger vissa förslag för att göra det hela ännu bättre — han vill kanske pröva andra utvägar än de som redan finns — får han omedelbart höra att han vill riva upp allt. förändra allt, göra det hela sämre. Det finns inte en sådan flexibilitet att man kan tänka sig in i frågeställningar från en annan vinkel än den som man har bundit sig vid från början. Jag har inte någon gång försvarat det som herr Aspling har tagit upp åtskilliga gånger, nämligen moderaternas ställningstagande i detta sammanhang. Jag menar att det inte ankommer på mig att göra det.

Herr talman! Ja, ärade kammarledamöter — det fåtal som är här — jag är faktiskt litet besviken på herr Asplings sätt att vinkla den här debatten. Han har försökt med insinuationer om några dunkla motiv bakom utskottets skrivning, han har varnat för högerkrafter osv. Men, herr Aspling, försök inte skrämma här! Jag tror inte att vare sig fröken Bergström eller fröken Pehrsson är särskilt rädd för några högerspöken. I motsats till herr Aspling har de faktiskt vuxit ifrån spökrädsla. Bara för att herr Aspling har tappat regeringsmakten skall vi ju inte tappa det goda humöret. Vi skall försöka behålla det. Det kan faktiskt vara roligt också, herr Aspling, att vara I opposition — det har jag en viss erfarenhet av. Man får nästan en känsla av att man begår ett majestätsbrott när man kritiserar tandvårdsförsäkringen — och det är tandvårdsförsäkringen jag har kritiserat, inte folktandvården. Tandvårdsförsäkringen startade inte bra, och det var alltså bakgrunden till att motionen 1209 kom till: det var en sträv attityd vid starten för tandvårdsförsäkringen. Det var för det första en tvångsanslutning som ingen tyckte om — varken tjänstetandläkare eller privata tandläkare. Det var för det andra ingen reell förhandlingsrätt om de egna arbetsvillkoren för tandläkarna. Det var för det tredje en etableringskontroll för den privata sektorn. Det var för det fjärde en tvångsanställning — faktiskt också en tvångsstyrning lokalt — av tjänstetandläkarna i folktandvården. Och det var för det femte ett mycket omfattande krångel. Det är de här sakerna som vi har kritiserat och fortfarande kritiserar. Och den kritiken har faktiskt inte bara vi moderater drivit. Det har upprättats en granskningspromemoria av riksdagens revisorer vilken har varit ute på remiss och som herr Aspling gärna kunde läsa. Också utredningsmannen har där kritiserat tandvårdsförsäkringens krångel i första hand, han har kritiserat de olika återbäringsnivåerna — alltså exakt vad vi moderater tidigare kritiserat — och han har kritiserat förhandsprövningen av alltför många tandvårdsåtgärder. Om herr Aspling skall kritisera oss i fortsättningen för kritik så får herr Aspling också kritisera riksdagens revisorer. 181 Remissinstanserna, som är många, har instämt i utredningsmannens synpunkter och biträder de förslag som han lagt fram. Etableringsrätten har varit ett svårt bekymmer för folktandvården - den är nämligen personlig, vilket innebär att om en tandläkare tillfälligt upphör med sin praktik men inte hinner eller kan sälja praktiken innan den avförs ur försäkringskassans register, så är den praktiken borta för all framtid som privatpraktik. Kvoteringen av tjänster inom folktandvården innebär att socialstyrelsen två gånger om året ger varje enskilt landsting en kvot av nya tjänster. Dåligt skötta landsting, alltså landsting med en dålig personalpolitik och brist på tandläkare får flera tjänster - det är en styrning av dem.

Detta är, herr Aspling, ett hot mot folktandvården, ett verkligt hot, som upplevs mycket negativt av folktandvården. Det är en dålig lösning att gå fram på det sättet. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att hellre än att förbjuda det onda skall man uppmuntra det goda. Det kan ske t.ex. genom samverkan mellan landstingen och tandläkarföreningen på orten, för att få en vettig lokalisering av de olika tandläkarna. Det är positivt. Herr Aspling har flera gånger under debatten sagt att vi har andra motiv för vårt förslag än dem vi har redovisat. Jag skulle gärna vilja veta vilka motiv det då är som vi har. Herr Aspling har ett flertal gånger talat om hotet mot folktandvården. Jag skulle gärna vilja veta vad det är som hotar folktandvården. Herr Aspling säger att folktandvården är en stor och betydelsefull trygghet för barn och ungdom. Ja, visst är den det. Men då frågar jag, herr Aspling: Vad blir det då för skillnad om man utvidgar denna trygghet till att omfatta även tandvårdsförsäkringen för barn och ungdom, så att de kan få återbäring även om de går till en privat tandläkare? Blir det sämre för barn och ungdom om de får behålla sin gratistandvård hos folktandvården och dessutom får återbäring för tandvård hos privattandläkare, om de skulle önska gå till en sådan eller om föräldrarna skulle vilja ta dem med dit? Nej, herr Aspling, det kan absolut inte vara något hot vare sig mot folktandvården eller mot barnens och ungdomens möjligheter att få tandvård.

Herr talman! Herr Ringaby var rädd för att jag skulle tappa det goda humöret. Värmlänningar brukar inte tappa humöret, herr Ringaby. Vi skall nog se till att vi kan hålla det uppe. Mitt engagemang i den här - Nr 24 frågan gäller barn och ungdom och vakthållningen kring folktandvården. Onsdagen den Fröken Pehrsson och fröken Bergström tog avstånd från konsekven 10 november 1976 serna av det som är den faktiska innebörden i regeringsförklaringen. = Herr Ringaby understryker värdet av att moderaterna fått sina gamla — Vissa tandvårdsfråkrav igenom i regeringsförklaringen — det är han stolt över. Det visar — gor att det föreligger en faktisk splittring mellan regeringspartierna i den här frågan. Och det kanske inte är så oväntat men nog så intressant, med hänsyn till den proposition som nu enligt herr Ringabys mening skall effektuera just moderaternas krav. Det skall sannerligen bli intressant att följa det här. | Ja, herr Ringaby, vi hade en dust här i kammaren i maj 1973, då riksdagen hade att ta ställning till den socialdemokratiska regeringens proposition om tandvårdsreformen. Herr Ringaby var då försvarare av en lång rad moderata reservationer med långtgående krav på privatisering av hela tandvårdsförsäkringen. Vilken tandvårdsförsäkring skulle vi ha fått om moderaternas förslag gått igenom? I varje fall hade det inte blivit en försäkring för patienterna — så mycket är säkert. Man yrkade exempelvis avslag på det i propositionen framlagda utbyggnadsprogrammet för folktandvården. Naturligtvis yrkade man avslag på förslaget till etableringsregler, som tillkom enbart för att skydda folktandvården. Naturligtvis vände man sig mot att tandläkarna skulle taxebindas. I stället förslog man att försäkringsersättningen skulle vara 75 96 av alla tandvårdskostnader med fri arvodessättning för tandläkarna. Den högre ersättningen från försäkringen skulle bli helt betydelselös för den enskilde, om tandläkarna skulle ha en fri arvodessättning. I debatten 1973 sade herr Ringaby: Tillgången på tandläkare visar en kurva som går brant uppåt, långt över vårdbehovet. Det är absolut inga risker för att man inte skulle täcka vårdbehovet. Tandläkarna har konkurrens, de har observanta patienter som kontrollerar dem. Det är alltså ingen risk att ha ett fritt arvode för speciella arbeten. I årets motion från moderaterna talar man inte längre om att vi har tandläkare långt utöver vårdbehovet. Moderaternas resonemang då och nu är väl ändå inte så oförenliga som det kan synas. Vad man ville 1973 var att bokstavligen med plånbokens hjälp reglera efterfrågan. Så enkelt är det i själva verket. Det är nyttigt ibland att erinra sig detta. Vi kunde i propositionen 1975 på grundval av erfarenheter och, låt mig tillägga det, ett konstruktivt samarbete med Tandläkarförbundet inte minst inom tandvårdsdelegationen lägga fram förslag till nya former för anslutningsoch etableringsregler liksom förslag om åtgärder för att ge nya patienter ökade möjligheter till tandvård inom ramen för tandvårdsförsäkringen. Men moderaterna var inte nöjda. Återigen attackerades folktandvården, och som jag har påpekat i mitt tidigare anförande blev moderaterna den gången ganska ensamma. Centern reserverade sig inte på en enda punkt. I år kommer moderaterna tillbaka med de gamla välkända kraven. Man går t.o.m. så långt att man kräver att folktandvården 183 skall privatiseras. Det är ganska fantastiskt. Naturligtvis förmenar ingen moderaterna rätten till detta. Men det bör också göras fullständigt klart vilka avsikterna är. I år är man slutligen framme vid målet: I regeringsförklaringen får man igenom sina gamla välkända krav. Därmed har, som man säger i det särskilda yttrandet, ”det berättigade i en mångårig moderat strävan kraftfullt dokumenterats”. Undra på att man är tillfredsställd på moderathåll! Däremot undrar jag hur man inom centern upplever detta. Att bli så överkörd måste ju framkalla vissa reaktioner. Men nu blickar herr Ringaby framåt i avvaktan på en proposition där moderatkraven skall effektueras, medan centerpartisterna, har jag en känsla av, försöker lugna sig själva med att det hela ändå till slut inte skall behöva bli så farligt. Får jag avslutningsvis säga att i gångna tider kunde man lita på socialdepartementet. Huruvida man kan göra det framdeles får vi se. Lätt blir det säkerligen inte med en centerpartistisk socialminister som tidigare här i riksdagen har varit med om att avvisa moderatkraven och en biträdande moderat socialminister som t.o.m. har signerat motionen om folktandvårdens privatisering. Det blir kanske inte heller så lätt när Tandläkarförbundet efter regeringsskiftet har förklarat att förbundet inte tänker springa ifrån sina åtaganden. Jag har noterat det med stort intresse.

Herr talman! Herr Aspling fortsätter att försöka skrämma, och nu talar han om konsekvenser. Han frågar: Vad blir det för konsekvenser av regeringsförklaringen? Ja, regeringsförklaringen säger att man skall lätta på etableringskontrollen och släppa in barnen i försäkringen. Är det farligt, herr Aspling? Är det farligt att lätta på etableringskontrollen som har visat sig skadlig? Är det farligt att släppa in barn och ungdom i försäkringen? 'Det är de konsekvenser som regeringsförklaringen kan få. De som tror att ett upphävande av etableringskontrollen skall tömma folktandvården på tandläkare bör verkligen tänka sig för. Det måste vara ett fel på folktandvården, herr Aspling, om man skall hålla kvar tjänstetandläkarna med lagstiftning. Det är faktiskt vad man gör i dag. Vilken försäkring hade vi fått om moderaternas förslag gått igenom? undrar herr Aspling. Ja, de förslag som riksdagens revisorer nu lägger fram stämmer exakt med vad moderaterna föreslog. Sedan talar herr Aspling hela tiden om moderaternas förslag när det gäller att släppa in barnen i försäkringen. Men detta har också folkpartiet och, om jag inte missminner mig, centerpartiet tidigare föreslagit i motioner. Det är alltså ett gemensamt borgerligt krav. Herr Aspling har också fel i fråga om den fria prissättningen. Vi har inte föreslagit någon generell sådan, utan enbart på vissa arbeten.
Herr talman! Mina diskussioner med herr Ringaby här i kammaren Onsdagen den får en alldeles speciell karaktär. Han är så uppriktigt moderat, och man 10 november 1976 behöver aldrig sväva 1i tvivelsmål om vad han syftar tilll Det är med andra ord högerpolitik av välkänt märke han förespråkar. Kanske tycker — Vissa tandvårdsfråhans vänner på moderaternas propagandabyrå att han ibland t.o.m. är — gor för uppriktig. Högerpolitik skall ju som bekant numera presenteras i glättad förpackning, och i den nya stilen kanske herr Ringaby inte riktigt har hängt med. o Jag sätter emellertid alltid värde på diskussionerna med herr Ringaby. Han talar som sagt ett rent högerspråk, och man vet var han står. Han är också konsekvent och ärlig i tandvårdsfrågorna. Han vill ha till stånd en privatisering, eftersom han tycker illa om tandvårdsförsäkringen och etableringsrätten. som enbart har tillkommit för att garantera folktandvården tandläkare. Åk ut till landstingen, till Norrland och glesbygderna och fråga, herr Ringaby, så skall han finna att den största uppgiften i dag är att skaffa tandläkare till folktandvården. Det är så det ligger till. Låt mig tillägga, att när tandvårdsreformen väl blivit genomförd efter regeringens riktlinjer, så har det också varit möjligt att gå vidare i ett fruktbärande samarbete med Tandläkarförbundet. Visst har det förelegat intressemotsättningar, men det har varit möjligt att finna godtagbara lösningar. Tandvårdsdelegationen har här spelat en nyckelroll, och i arbetet inom delegationen har Tandläkarförbundet lagt ned ewt värdefullt arbete. När nu moderaterna fått igenom sina gamla krav i regeringsförklaringen, så inger det självklart en stark oro för framtiden. Mycket av det som har byggts upp under senare år kan snabbt spolieras. Jag skall inte ta upp riksdagsrevisorernas promemoria, men jag vill betona att den praktiska verksamheten inom tandvårdsreformen gör att människor vet vad reformen betyder, liksom familjer och barn vet vad folktandvården betyder. De dunkla motiven, sade herr Ringaby. Ja, det är moderaterna som har åstadkommit den oro vi känner genom att man har fått igenom sina gamla krav i regeringsdeklarationen. Herr Ringaby måste förstå att Jag är engagerad i den här frågan, därför att dénna unika reform på tandvårdens område som vi har byggt upp i vårt land för barn och ungdom på lika villkor inte får raseras. Genom att vidga personkretsen är det just detta man kommer att åstadkomma. Det blir konsekvenserna. Jag har sagt det upprepade gånger här i dag, men jag vill uvslutningsviå gärna på nytt understryka att vakthållningen kring denna reform blir en utomordentligt angelägen uppgift. Vi har tidigare kunnat lita på centern. Nu har centern vikit sig. och det är därför inte att undra på att vi är oroliga. Vad kommer att följa i fortsättningen”?
Herr talman! Jag kan faktiskt bara beklaga att herr Aspling känner oro inför dessa förslag. Herr Aspling känner alltså uppriktig oro för att barn och ungdom skall få komma in i ett försäkringssystem som de nu inte tillhör. Herr Aspling känner oro för att man skall ersätta en etableringskontroll som slår blint med överläggningar mellan landstingen och Tandläkarförbundets lokalavdelningar för att få en vettig lokalisering och en mjukare hantering av dessa frågor. Det är upplysande att föra till kammarens protokoll, herr talman, att herr Aspling känner oro för sådana förslag. Jag är glad över att herr Aspling säger att jag är uppriktigt moderat och talar klart högerspråk. I detta fall gäller det en utvidgning av personkretsen och åtgärder för att ersätta en blint slående etableringskontroll. Det är klart högerspråk, och då är jag tacksam för att få det erkännandet. Jag är ledamot av landstinget i Örebro län, och där har vi faktiskt 20 vakanser på folktandvårdssidan, bl.a. beroende på kvoteringen. Vi har sett om vårt hus tidigare. Men då får vi inte heller några tandläkare, eftersom de skickas till andra landsting, som inte har fört samma goda personalpolitik som vi gjort i vårt landsting. Det är dålig politik att gå till väga på det sättet.
Herr talman! Herr Ringabys inlägg blir allt egendomligare. Han bör känna till att det föreligger en överenskommelse beträffande etableringsreglerna. De skall prövas varje år. Det sker inom tandvårdsdelegationen med början denna höst. Även den överenskommelsen vill nu herr Ringaby riva upp. Det är mycket intressant att få detta dokumenterat. Jag var inte riktigt på det klara med vad herr Ringaby konkret avsåg, men nu är det dokumenterat här genom hans inlägg. Det är ganska fantastiskt. Han har i varje fall inte Tandläkarförbundet bakom sig och sannerligen inte heller sjukvårdshuvudmännen, som verkligen är part i målet och vet vad det skulle innebära för folktandvården och dess möjligheter att kunna bygga ut folktandvården i enlighet med det beslut som riksdagen tidigare har fattat. Beträffande personkretsen hänvisar jag till vad jag har sagt tidigare. Doet är orimligt att dela upp barnen socialt och boendemässigt och därmed åstadkomma en segregation när det gäller en reform där alla har samma villkor. Jag har tidigare förklarat för både fröken Pehrsson och fröken Bergström vilka konsekvenserna är. Folktandvården är någonting unikt i vårt land, och vi skall slå vakt om den. Jag garanterar herr Ringaby att vi kommer att göra det. Han skall vara säker på att en växande folkopinion kommer att starkt engagera sig när den blir på det klara med vad det nu är fråga om.
Herr talman! Jag avser inte, herr Aspling, att riva upp några beslut. Onsdagen den Jag vet inte varifrån herr Aspling får sådant tal. Det är sagt från början 10 november 1976 att etableringsbestämmelserna skall ses över. I regeringsdeklaraionen C sägs att så skall ske. Det har en regering full rätt att göra. Det kan — Vissa tandvårdsfråman verkligen inte kalla för att riva upp ett beslut. gor En reform där alla behandlas lika, säger herr Aspling. Ja, visst är det så. Men vad är det som förändrar denna reform, om man ger barnen möjlighet att också komma in i tandvårdsförsäkringen och - om de så vill — gå till en privat tandläkare? De får då nöja sig med 50 ; återbiäring. Det innebär valfrihet. Herr Aspling går själv till en privat tandläkare, så han borde veta att det är ganska bra att ha kontakt med en sådan. Jag kan inte för mitt liv, herr talman, förstå att detta skulle vara att riva upp en reform som ger likvärdig ersättning till barn och ungdom. De kommer i fortsättningen att få gratis vård inom folktandvården men har dessutom möjlighet att gå till en privat tandliäkare.

Herr talman! Jag börjar inse att det förmodligen är ganska meningslöst att föra den här diskussionen med herr Aspling, för han vägrar ju att förstå vad det egentligen är fråga om. Från den gamla oppositionens 187 sida har det sagts — från folkpartiet, från centern och från moderata samlingspartiet — att folktandvården fungerar bra, särskilt vad beträffar barntandvården. Kallelsesystemet inom folktandvården fungerar mycket bra, och det är vi säkert ensamma om 1 hela världen. Herr Aspling säger att det innebär en försämring om barnen också infogas i försäkringssystemet så att de kan gå till en annan tandläkare, om det inte finns en folktandvårdstandläkare på den ort där de bor. Frågan står obesvarad: Hur kan en försäkring bli sämre för barn och ungdom om man utvidgar den och de gamla förmånerna finns kvar? Der är ett väldigt dogmatiskt resonemang herr Aspling för i hela det här ärendet.
Herr talman! Jag lovar att jag inte skall förlänga debatten mycket mera, men ett par kommentarer vill jag gärna göra. Som bekant fattade riksdagen i fjol beslut om att stora ansträngningar skall göras för att bereda nya patienter tandvård. Här har tandläkarna ställt upp på ett som jag tycker solidariskt och värdefullt sätt. Resurserna är i dag ansträngda, det vet vi. Skulle nu privattandläkarna också få ansvar för barntandvården, så måste detta självklart inkräkta på vuxentandvården, och vart skall de vuxna då vända sig? Den grundläggande principen är att vi har byggt upp en folktandvård och att vi vid den stora tandvårdsreformen 1973 har prioriterat folktandvården på det sättet att nettotillskottet av tandläkare skall gå till folktandvården, så att man skall kunna leva upp till det lagfästa ansvar man har. Nog tycker jag, herr Ringaby, att det är litet egendomligt att här i kammaren utsätta landstingen för denna märkliga kritik, som herr Ringaby riktat mot dem. Det stora problemet för landstingen i dag är att kunna skaffa fram.

Herr talman!

Det här är en allvarlig fråga, herr Ringaby. Det gäller barn och ungdom och garantierna för att de i fortsättningen på lika villkor skall få en regelbunden och kostnadsfri tandvård inom folktandvårdens ram.
Herr talman! Detta skall bli mitt absolut sista inlägg. Det stora problemet för landstingen, herr Aspling, är att deras tjänstetandläkare inom folktandvården bara får syssla med barntandvård. De hinner praktiskt — Nr 24 taget inte med någon vuxentandvård i dag, och det är inte trevligt för Onsdagen den en tandläkare att bara ägna sig åt barntandvård. Tandläkarna vill gärna 10 november 1976 ha Htet blandning när det gäller patienterna. Med utskottets förslag, herr 0 Aspling, blir det möjligt för tjänstetandläkarna att få in litet vuxna, efter — Vissa tandvårdsfråsom några barn då kan gå till den privata sektorn. Det är ett positivt — 80r förslag.
Herr talman! Jag har sagt att jag inte skall förlänga debatten men vill ändå göra ett påpekande. Det är ju inte på det sättet som herr Ringaby säger. Vid en utbyggnad av folktandvården skall man också vidga sektorn för vuxentandvården, det vet han. Jag har sagt här i dag att förutsättningen för en god barnoch ungdomstandvård är en väl utbyggd organisation. Den har folktandvården, men den har icke privattandläkarna. den det ej vill röstar nej. Arbetsgivaruppgiften från arbetsgivare med ett fåtal anställda 190

Men då leder det i sin tur till att vederbörande påförs 5 26 i förseningsavgift. Mot den bakgrunden har jag, tillsammans med herr Norrby, motionerat om att tidpunkten för inlämnande av arbetsgivaruppgift skulle senareläggas och sammanfalla med den för avlämnandet av självdeklarationen. Jag är tacksam Över att utskottet behandlat motionen så utförligt och även låtit den bli föremål för remissbehandling. Jag skall inte argumentera särskilt mycket: jag vill bara notera, med en viss besvikelse, att remissinstansernas yttrande — i första hand riksförsäkringsverket och riksskatteverket — helt och hållet utgår från byråkratins synpunkt. Inte på något enda ställe i deras yttrande kan man skönja någon förståelse för de problem som uppkommer för dem som har att upprätta arbetsgivaruppgiften, utan hela tiden talar man om den korta tid som står till förfogande för att debitera de aktuella avgifterna. Och då konstaterar man att det arbetet skall vara avslutat den 20 augusti. Med den tidsmarginalen bedömer man det således som omöjligt att senarelägga inlämningen av småföretagarnas arbetsgivaruppgifter med 15 dagar. Jag tycker att det är den obotfärdiges förhinder. Glädjande nog noterar jag att utskottet är betydligt mer positivt i sitt sätt att ta ställning till de här frågorna, och man hänvisar till att det f. n. pågår en utredning inom riksförsäkringsverket om ett enklare och mer enhetligt förfarande för debitering av arbetsgivaravgifter. Jag vill bara peka på några saker som inte alls kommit fram vare sig i utskoltets betänkande eller i remissinstansernas yttranden. Det är bl.a. just svårigheten atut upprätta en arbetsgivaruppgift. När man lämnar en kontrolluppgift har man bara att sätta kryss för vilka naturaförmåner som utgår. Men när man skall upprätta arbetsgivaruppgiften då måste man sätta ett pris på dessa naturaförmåner enligt vissa bestämda regler. Det är ganska komplicerat om det gäller korta arbetsperioder, t.ex. ett antal anställda som jobbar på olika tider av året, någon har haft bostadsförmån, några bara ett mål mat om dagen, andra fritt vivre osv. De sakerna är svåra att klara på ett riktigt sätt för många mindre företagare — Nr 24 som inte är rutinerade på detta område. Gör man fel riskerar man att Onsdagen den även påföras straff av den anledningen att arbetsgivaruppgiften är felaktigt 10 november 1976 upprättad. Därför är många rädda för att upprätta den och skriva under — den. Arbetsgivaruppgif Det påstås att om man skulle befria exempelvis dem som har högst — ten från arbetsgivatvå anställda, så skulle det leda till att 38 25 av uppgifterna skulle komma = re med ett fåtal in för sent. Inte alls. De flesta som har litet rutin skulle naturligtvis — anställda skicka in uppgiften i tid, därför att det är mest praktiskt att upprätta den vid samma tillfälle som kontrolluppgiften — om man bara vet hur det går till. Men det kanske finns 10-15 ?5 av småföretagarna — jag skulle gissa att det för hela landet skulle röra sig om storleksordningen 20 000-25 000 — som inte klarar detta utan vill ha hjälp av en revisionsbyrå, eller annan personal som sysslar med att upprätta deklarationer, för att vara säkra på att när man skriver under inte göra sig skyldig till något fel som gör att man riskerar att påföras straffavgift. Men då får man i stället en femprocentig förseningsavgift. Det blir än svårare fr.o.m. det kommande året, eftersom vi då med det flagförslag som antogs av riksdagen i våras medgivit att exempelvis en jordbrukarfamilj där båda makarna deltar i arbetet dessa skall kunna fördela inkomsterna sinsemellan. Låt oss säga att den medhjälpande maken är hustrun och att hon jobbat 800 timmar i jordbruket. Då har hon rätt att redovisa detta som lön från maken. Det skall då värderas enligt, som det står, marknadsmässiga prihciper. Men där finns det en hake: den totala lönen får inte överstiga en tredjedel av vad förvärvskällan har gett i vinst — och det vet ju varken hustrun eller maken förrän jordbruksbilagan upprättats och de där kan se hur stor nettovinsten blivit. Därför menar jag att det i praktiken är mer eller mindre omöjligt för maken att redan den 31 januari lämna en kontrolluppgift på hustruns inkomst. Han måste då lämna uppgiften efter den 31 januari, och konsekvensen blir att han får betala 5 ?5 i straffavgift. Med detta har jag bara velat till protokollet anteckna att jag anser att det finns en del svårigheter — utöver dem som framgår av utskottsbetänkandet — med att upprätta en arbetsgivaruppgift på ett riktigt sätt redan den 31 januari. Jag hoppas därför att det arbete som nu bedrivs inom riksförsäkringsverket skall leda till att arbetsgivaruppgiften skall kunna avlämnas samtidigt med deklarationen. — Det är egentligen bara en parallell till vad vi redan har stadgat när det giäller mervärdeskattedeklarationen. De som bara har att deklarera mervärdeskatt en gång om året har rätt att vänta med detta till den 15 februari, samtidigt som de avger sin deklaration.

Jag skall inte här gå in på vilka andra kriterier det kan vara fråga om, eftersom detta finns angivet dels i motionen, dels i utskottets betänkande. Nu har utskottet behandlat motionen välvilligt och delar vår uppfattning, att andra kriterier än befolkningsunderlaget skall vara avgörande för anställande av stadsläkare. Utskottet anser också att det är rimligt att kommunerna själva får avgöra om stadsläkare skall anställas eller inle. Vi motionärer tycker att detta är bra. I en andra punkt i motionen hemställer vi att riksdagen som sin mening uttalar att regeringen i avvaktan på den nämnda översynen medverkar till att dispens lämnas kommuner som begär befrielse från nu gällande bestämmelser rörande skyldighet att ha stadsläkare. Till detta säger utskottet att man har anledning att räkna med att ärenden om dispens från kravet på stadsläkare kommer att prövas mot bakgrund av det synsätt som från regeringens sida kommit till uttryck i utredningsdirektiven. Det är troligt att det blir på det sättet. men problemet är att ingenting har hänt på detta område under de senaste åren. Det finns en del kommuner — jag vet inte hur många de är — som har ansökt om dispens. Jag skall bara nämna ett enda exempel. Uppsala kommun sökte dispens från denna skyldighet i början av 1974 — alltså för snart tre år sedan — men ingenting har hänt. Många kommuner väntar på resultatet av denna ansökan, och i många kommuner har man i dag löst stadsläkarproblemet provisoriskt. Den senaste kommunindelningsreformen innebar att ett stort antal kommuner uppnådde det befolkningsunderlag som enligt den här nämnda paragrafen tvingar till anställande av stadsläkare. Ser man detta i samband med stadskikarnas allt färre arbetsuppgifter på grund av den förändring som vårt samhälle genomgår. onödiga kostnader för kommunerna när det gäller att anställa stadsläkare samt det faktum att det ännu råder brist på läkare, så kan man kanske förvänta sig att den översyn som nu pågår skall ske snabbt. Många kommuners problem skulle också lösas om dispensansökningarna behandlades snabbt. Herr talman! Jag har inget yrkande i detta ärende, men jag vill understryka vad utskottet har skrivit. Det finns kanske anledning att tro att utskottets positiva skrivning kan påverka både utredningen och dem som har att bevilja dispenserna — dels i sakfrågan, dels tidsmässigt. a) alt personaltätheten fick sådana dimensioner att reella möjligheter morskor och gravida kvinnor. c) att samarbetet utvidgades mellan mödravårdsoch barnavårdscentralerna. lossningsklinikerna dygnet runt. c) att åtgärder vidtogs så att de barnmorskor som i dag behärskade metoder som ledde till effektiv smärtlindring gavs reell möjlighet att utöva dessa, d) att läkare på förlossningsavdelningarna fick skyldighet att fortlöpande praktiskt handleda barnmorskorna i dessa metoder, a) redovisa i vilken utsträckning riksdagens principbeslut om smärtlindring vid förlossning hade förverkligats.

Herr talman! År 1971 fattade riksdagen beslutet att alla kvinnor som önskade smärtlindring vid förlossning också skulle få sådan. Nu är det snart 1977, och fortfarande är det nästan omöjligt för de flesta kvinnor att få effektiv smärtlindring. År 1974 fick 0,9 ?& av kvinnorna smärtlindring i form av cpiduralblockad. För år 1975 kan vi i utskottets betänkande läsa att siffran är 1,7 ö. Att kvinnor verkligen behöver smärtlindring vittnar ett antal undersökningar om. Ungefär 85 ”» av kvinnorna skulle behöva effektiv smärtlindring. Man vet också att en starkt smärtpåverkad kvinna negativt påverkar förlossningen, vilket medför risker både för henne själv och för barnet. I vissa västeuropeiska länder är det mycket vanligt att ge effektiv smärtlindring. I Dässeldorf i Västtyskland t.ex. erbjuds alla kvinnor epiduralanestesi både vid normala och vid komplicerade förlossningar, och mer än hälften av förlossningarna sker också med epiduralblockad. Även , Storbritannien är det en trend mot ökad användning av epiduralblockad. Alla utskottsskrivningar i denna fråga har genomgående varit välvilliga men intetsägande, och kvinnorna har fått — och kommer också i fortsätltningen att få — vänta på den smärtlindring som riksdagen lovade att de skulle få redan 1971. Även det betänkande kammaren behandlar i dag är märkt av ”låtgåmentaliteten”. Jag skall be, herr talman, att få kommentera betänkandet. På s. 17 i betänkandet redovisas ett uttalande av socialstyrelsen att smärtstillande medel i kombination med lustgas och pudendusblockad, som ges i allra sista stadiet av förlossningen, kan ge en fullgod smärtlindring. Men det är fel, om man skall tro på de vetenskapliga undersökningarna och på vad kvinnorna själva säger. Med den inställningen från den ansvariga myndigheten kommer kvinnorna aldrig att få den hjälp de behöver. Det är alltså läkaren som avgör hur starka smärtor en kvinna känner. Nu är det inte längre fråga om kvinnans önskemål om lindring. Med detta blir kvinnan helt utlämnad åt läkarens bedömning. Det är också läkaren som bestämmer vilka metoder som skall användas på förlossningsavdelningen och också om barnmorskorna skall anförtros uppgifter i samband med avancerad smärtlindring: Om kvinnors önskningar verkligen tillgodosågs, skulle statistiken inte visa att bara 1,7 ?a fick epiduralanestesi. Då skulle siffran ligga uppemot 80 .

Herr talman! Fru Lantz har hållit ett engagerat anförande, och det allra mesta hon har sagt kan jag instämma 1. Det här är en angelägen fråga; förlossningsvården och allt som hör samman med den har på senare år äntligen lyfts fram, och det är inte bara kvinnor som kämpar för förbättringar av olika slag. Kanske har det faktum att fåder mer och mer bereds tillfälle att vara med vid förlossningar bidragit till detta. Det är som väl är inte längre bara en fråga för födande kvinnor. Socialutskowuets skrivning vad gäller motionen i denna fråga är betydligt starkare i år än den varit tidigare. Fru Lantz och jag är nog överens om att något måste ske, mycket mer än vad som hittills har skett. Det är ett rimligt krav att riksdagens principuttalande från 1971 om smärtlindring vid förlossning blir förverkligat. Men detta innebär, såvitt jag förstår, inte att läkare skall avgöra om en kvinna skall få smärtlindring eller ej, utan det är kvinnan som skall avgöra. Det beslutet skall vi se fram emot, och det gäller alltså kvinnan som skall avgöra om hon vill ha smärtlindring eller ej. I år framhåller ett enigt utskott behovet av intensiva insatser för att så snart som möjligt nå målet som uppställdes 1971. Utskottsskrivningen är att betrakta som ett handlingsprogram. Den innebär en beställning hos socialstyrelsen dels av kontinuerliga rapporter om utvecklingen från de olika landstingsområdena när det gäller resurserna för smärtlindring, dels av information till sjukvårdens huvudmän om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 1971 års riksdagsuttalande skall förverkligas. Jag förutsätter också att socialdepartementet följer frågan med uppmärksamhet. Folkpartiet sviker inte kvinnorna. Om vpk hade varit representerat i utskottet tror jag inte att man från den sidan funnit någon anledning att reservera sig, eftersom utskottets skrivning innebär ett så stort steg framåt. Det är tillräckligt många i den här riksdagen och ute i landet som följer frågan med verkligt stort intresse. Fru Lantz! Vi som motionerat i frågan har kanske inte nått allt, men vi har nått resultat. Låt oss se vad det kommer att leda till! Jag har därför inte funnit någon anledning att reservera mig med anledning av det som framförts i motionen av fru Frenkel och mig. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Man blir djupt besviken när man:. hör fru Swartz tala i den här frågan. Man blir besviken på folkpartiet — det har jag redan deklarerat — som har svikit kvinnorna nu när de borgerliga har kommit 1 mujoritet, och det tycker jag är beklagansvärt. Fru Swartz säper att frågan har lyfts fram. Ja, det vet vi att den har lyfts fram utanför det här huset, att kvinnor diskuterar väldigt mycket och är offensiva i den här frågan. Men den har inte lyfis fram i det här huset, vill jag påstå. Det har egentligen inte skett någonting sedan 1971, om man ser på realiteter. År 1974 fick 0,9 26 av kvinnorna epiduralanestesi — 85 96 skulle ha behövt det. 1975 års siffror visar att 1,7 ”å får det — men fortfarande skulle 85 26 ha behövt det. Man har inte ens kommit fram till att hälften av de kvinnor som behöver epiduralanestesi får det - man är nere i mindre än 2 å. Det kan väl inte fru Swartz mena att man kan vara nöjd med? Hur skall man tolka det som utskottet skriver när det gäller tillgången på läkare och personal? Det är ju ändå där som den viktigaste bromsen ligger. Utskottet bara hoppas att behovet av läkare skall tillgodoses, men det är liksom ingen påtryckning. Utskottet borde förstås ha tillstyrkt de motioner som väckts i de här frågorna och som är bra — moderaternas motion är bra, folkpartiets är bra, centerns är bra och vänsterpartiet kommunisternas är bra. Det hade inneburit ett steg framåt. Då hade utskottet satt någon kraft bakom orden. Men som det nu är sägs det väldigt litet. eS Jag tvcker fortfarande att det är ett hån att utskottet på s. 24 i betänkandet skriver att det har vidtagits åtgärder som har gett kvinnor möjlighet att få smärtlindring. Det är alltså de 1,7 procenten som menas där. Det är väldigt dåligt att skriva så. Det skulle ha behövts en mycket starkare skrivning för att kunna se någon förändring, för att kunna förverkliga 1971 års beslut.
Herr talman! Vi säger inte — och jag säger det inte heller — att vi är nöjda med den situation som vi har i dag, absolut inte. I så fall hade utskottet inte behövt skriva som det har gjort. Men man måste väl ändå - om vi jämför med de betänkanden som avgivits tidigare år — säga att det här är någonting starkare, att det här: pekar framåt mot någonting som vi inte har haft tidigare. När det gäller folkpartimotionen anser jag nog att det som utskottet säger täcker in Nr 24 : det allra mesta av våra krav där. Onsdagen den ' Vi är inte nöjda med den situation som är i dag, men vi anser att 10 november 1976 det här, som man får se som ett handlingsprogram, ändå lovar något
och förlossningsvård — Fru LANTZ kort genmäle: krävdes en planläggning för att ecpidural-, pudendusoch paracervikal metoderria så snart som möjligt skulle kunna införas vid kvinnoklini kerna. Där var folkpartiet med vpk. Nu har man släppt den biten. Utskottets skrivning måste tolkas så att man är nöjd. Eftersom fru Swartz företräder utskouet här i dag är hon nöjd med det som står i utskottets betänkande. Jag kan inte vara nöjd så länge jag vet att 250 kvinnor i dag föder barn utan effektiv smärtlindring, med all den smärta det innebär. Och detta trots att riksdagen 1971 var flott och uttalade att kvinnor skulle ha rätt till smärtlindring. Då kan man inte vara nöjd
Herr talman! Jag vill bara läsa höpgt för fru Lantz ur betänkandet. Om t.ex. läkarna — jag glömde det i mitt förra inlägg — heter det: ”Utskottet förutsätter att man vid tilldelningen av läkartjänster liksom vid fördelningen av resurser på sjukvårdsområdet beaktar 1971 års riksdagsuttalande.” Jag tycker att det är en ordentlig tillsägelse i den frågan. Vidare sägs att det krävs intenstiva insatser och att socialstyrelsen kontinuerligt skall inhämta. sammanställa och redovisa uppgifter om utvecklingen och påpeka för olika landstingsområden vad de behöver göra för att fylla de krav som vi har rätt att ställa . med anledning av 1971 års riksdags uttalande. Vi har ändå stor anledning att hoppas, och det är allas vår plikt att vara uppmärksamma på detta område och se till att det händer något efter det beslut vi fattar i dag. Det finns dock i år betydligt större förhoppningar att någonting skall hända än vad vi haft tidigare.